Fru talman! Jag har med intresse och bitvis förvåning tagit del av det svar som kulturministern har lämnat till Hadar Cars. Jag noterade att Birgit Friggebo i början av sitt svar sade att regeringen har eftersträvat en striktare praxis där prövningen av skyddsbehovet sattes i förgrunden. Jag kan bara konstatera att skyddsbehovet väl alltid har stått i förgrunden. Det har varit vägledande för flyktingpolitiken under lång tid. Den som är och kan betraktas som flykting skall få stanna. Så har det varit, och den praxisen har tillämpats. Vid sidan av det har man tillämpat en del andra principer, bl.a. beaktande av den långa vistelsetiden. Det har flera skäl. Det viktigaste har varit den humanitära aspekten. Det faktum att en asylsökande som kommit att vistas lång tid här -- och som inte själv har förorsakat den långa väntetiden -- har fått bindningar till landet och anpassat sig här, skall vägas in. Man har vid olika tillfällen haft olika tidsramar för detta mera schabloniserat. Det har naturligtvis fört problem med sig, men en viktig humanitär aspekt har legat till grund för de bestämmelserna, framför allt när det gäller beaktandet av barnens särskilda situation. Av svaret framgår inte om man över huvud taget räknar med att beakta barnens visteletid, skolgång m.m. som grund för att en asylsökande skall få stanna. Ytterligare en aspekt har varit att man har velat bearbeta de växande köerna av asylsökande snabbare. Sällan eller aldrig har väl behovet av att påskynda handläggningen, förkorta köerna och minska väntetiden för dem som står längre bak i kön varit större än nu. Mot den bakgrunden finns mycket starka skäl att beakta vistelsetiden. Det framgår av svaret att den 19 december avskaffades i princip vistelsetiden som grund för bifall till asylsökan. Det framgår också av svaret att man som en övergångsbestämmelse i viss mån tillämpar en artonmånadersregel. Min fråga är då: Hur länge avser man att en övergångsbestämmelse skall gälla? Är den tidsbestämd? Vad ser kulturministern för perspektiv på det här? Vad kan de asylsökande räkna med i det avseendet?
Herr talman! Den här frågan har inte särskilt mycket med inrättandet av utlänningsnämnden att göra. I fråga om vistelsetidspraxis har beslut fattats oberoende av det. Möjligen kan man säga att det var viktigt inför utlänningsnämndens start med sitt arbete att ha en rätare praxis att rätta sig efter vid beslutsfattandet. Hadar Cars säger att den mansperson i det fall som han har tagit upp i en fråga i sin interpellation inte vet varför han inte får stanna här och att det kan finnas en risk för att en del tror att han har begått brott. Men först och främst vill jag säga att han inte alls omfattas av övergångsbestämmelserna. Han har inte varit här i 18 månader, och då finns det inte något särskilt skäl att pröva identitetsfrågor, brott osv. Utlänningsnämnden har för sin del motiverat det fattade beslutet med att den här personen, mot bakgrund av vad som nu är känt om förhållandena i Rumänien, inte kan anses vara vare sig flykting eller de facto-flykting. Det är redovisat som skäl i det beslut som utlänningsnämnden har fattat. Den här personen skall alltså inte behöva förklara någonting för sina vänner och bekanta, utan det har varit en ren bedömning -- såvitt jag kan utläsa av beslutet -- av skyddsbehovet i dag. Jag beklagar naturligtvis de långa väntetiderna. Men det är ju något som vi har fått överta från den gamla regeringen. Viktigt när den nya regeringen tillträdde var att vi kunde återgå till att använda helautlänningslagen när vi skulle ta ställning till skyddsbehovet. Det s.k. 13 december-beslutet hade ju inskränkt de möjligheterna. I stället fick vi en situation där man alltmer kom att pröva hur länge människor hade vistats här i landet. Så var det med en övervägande del av de beslut som fattades under den gamla regeringens sista månader. Situationen blev den att man i stället bedömde hur länge människor varit här och att man mindre gick in på en bedömning av skyddsbehovet. Grunden för vår flyktingpolitik, vår utlänningslagstiftning och den tillämpning som gäller är just att ge människor från andra länder skydd här i Sverige. Det handlar då om människor som behöver sådant skydd. Georg Andersson frågar varför det står i svaret att ''regeringen eftersträvade en striktare praxis där prövningen av skyddsbehovet sattes i förgrunden''. Bakgrunden härtill är alldeles uppenbar. Den gamla regeringen hade ju avskaffat de factoflyktingbegreppet och därmed inskränkt möjligheterna att ge människor skydd som behövde skydd här i Sverige. Genom detta beslut åstadkoms en alldeles onödig upphaussning av de problem som flyktingtillströmningen innebar. Det är ju också det som har bidragit till diskussionen om och ifrågasättandet av flyktingpolitiken i Sverige, vilket djupt måste beklagas. Så till frågan om tidspraxis. Det är självklart alltid bekymmer när praxis ändras. Efter det här beslutet kan den säga som kommer att vara här mer än 18 månader att det är orättvist. Andra har ju tidigare fått stanna, därför att de har varit här i 18 månader. Å andra sidan kan man säga att när en tidspraxis införs kan de som nyligen fått ett beslut om avslag och som varit här väldigt länge känna sig förfördelade gentemot dem som kommer att omfattas av ett nytt beslut. Till detta skall läggas att varje förändring av tidspraxis kommer att upplevas som orättvis. Men det skall också jämföras med att människor som har varit här väldigt kort tid och som har en mera bekymmersam situation i botten än de som har varit här under en väldigt lång tid kan tycka att det är orättvist. De som inte har några som helst skyddsskäl, som över huvud taget inte har ägnat sig åt politisk verksamhet, skall få stanna, därför att de råkar ha varit här länge. Andra däremot, som kanske kommer från mera svårartade förhållanden, får inte stanna. Varje form av tidspraxis kan alltså upplevas som orättvis. I detta interpellationssvar, Georg Andersson, behandlas 18-månaderspraxis. Det gäller inte barnfamiljer. När det gäller barnfamiljerna finns det av humanitära skäl en vistelsetidspraxis, som omfattar barn som har gått i skola, förskola eller liknande i mer än tre terminer. Dessa har särskilt skäl att få stanna. Det beror alltså på att barnen har vunnit en anknytning till svenska förhållanden, bl.a. genom skolgång eller deltagande i förskoleverksamhet. Georg Andersson tar också upp frågan om köerna. Jag tycker att de är vårt största problem, och det är faktiskt inte förvållat av denna regering. Köerna är bakgrunden till att vi kraftigt har utökat personalen i utlänningsnämnden i förhållande till hur många som tidigare arbetade i regeringskansliet. 40 nya personer skall nu ägna sig åt att förbereda beslut för nämnden. Till sist vill jag säga följande som svar på frågan om hur länge de här övergångsreglerna skall gälla. 1 januari 1992 hade varit i Sverige 18 månader utan att få ett slutligt beslut. Det finns ingen inriktning eller önskan att förändra de övergångsbestämmelserna. Det är således fullt klart vilka personer de här övergångsbestämmelserna gäller.
Herr talman! Jag föreställer mig, statsrådet, att personer som kommer till Sverige och för vilka det med tanke på det land som de kommer från inte finns någon som helst sannolikhet eller risk för att de skulle vara politiska, religiösa eller andra flyktingar skall kunna få sina fall avgjorda på kortare tid än 18 månader. I det avseendet tycker jag att förhoppningen skall vara att de mycket snabbt får del av beslut om att det saknas grund för asyl i vårt land. Så något om tidsfaktorn, som ju statsrådet berörde. Den person som jag talar om kom alltså till Sverige den 1 augusti 1990 och anmälde sin önskan om asyl några dagar senare. Den här personen, mannen, hade alltså vid ingången till 1992 varit i landet i 17 månader. Först i februari hade han varit här i 18 14, 15 eller 16 februari hade han varit här i 18,5 månader. Det rör sig alltså om en lång tid. Det är riktigt att den här mannen den 1 januari hade varit här i bara 17 månader. Men jag menar att det här får så konstiga konsekvenser för denna typ av personer som fastnar i en sådan här sax. Det är synd att regeringen inte förutsåg detta och såg till att det gavs ordentliga tidsfrister. Sedan till den andra frågan som gäller skyddsbehovet, och det är naturligtvis det avgörande. Om det föreligger ett skyddsbehov vid den tidpunkt då en person flyr från sitt land men förhållandena i det landet därefter förändras, kan man säga att det inte längre finns behov av att personen i fråga får stanna i Sverige. Men om den här personen har varit i Sverige under en ganska lång tid, då skyddsbehovet var påtagligt, skall man då inte ta hänsyn också till detta? För den person som jag anför som exempel är det så, att han tillbringat 19 månader i vårt land. Han kom hit som flykting. Han hade flyktingskäl. Det fanns en orsak för honom att få stanna i Sverige. Om situationen i Rumänien nu är sådan att han kan återvända dit, är det den praxis som nu följs av utlänningsnämnden. Resultatet för den här mannen blir att han förlorat 19 månader av sitt liv. Sedan får han återvända till sitt land och starta på ny kula. Det är möjligt att det skall vara på det här sättet, utifrån de regler som gäller. Men jag tycker att det synd att man inte hade större förutsättningar att under övergångstiden medge mera flexibla lösningar.

Herr talman! Maud Björnemalm har frågat mig hur polismyndigheterna använt sig av möjligheten att ställa barn under uppsikt. I utlänningslagen anges att ett barn inte får tas i förvar om det bedöms vara tillräckligt att han ställs under uppsikt. Uppsikt innebär att man måste anmäla sig hos en polismyndighet, lämna ifrån sig sitt pass eller uppfylla andra särskilda villkor. Rikspolisstyrelsen har på regeringens uppdrag genomfört en undersökning av myndigheternas tillämpning av utlänningslagens regler om förvar och uppsikt. Rikspolisstyrelsen redovisade sina resultat i januari i år och fick då uppdraget att göra en fördjupad undersökning. Denna skulle bl.a. innehålla en redogörelse för fattade uppsiktsbeslut. Det föreligger endast preliminära resultat från den fördjupade undersökningen. De undersökta perioderna är juli--oktober 1988 samt juli--oktober 1991. Av rapporterna framgår att en vuxen person, men inte något barn, ställdes under uppsikt under den aktuella perioden 1988, samt att 19 vuxna och 1991. I samtliga fall har uppsikten bestått i anmälningsplikt.

Herr talman! I dagarna kommer enligt uppgift en proposition med förslag om avskaffande av möjligheten att ta barn i förvar. Då måste man fråga sig varför man inte väntar på resultatet av den här undersökningen, och ser vilka möjligheter som polisen har att ställa barn under uppsikt, innan man lägger fram en proposition där man avhänder sig alla de här möjligheterna.
Herr talman! Regeringen har gjort sin bedömning utifrån de humanitära skälen för att inte ta barn i förvar och vill införa ett absolut förbud. Det har vi gjort oberoende av möjligheterna till uppsikt. Vi har tyckt att detta har varit en så viktig humanitär fråga att uppgifter om hur man har använt eller inte använt rekvisitet uppsikt inte har varit av betydelse för utgången av de förslag som regeringen nu lämnar. Det är bakgrunden till att vi lägger fram en proposition som i princip förbjuder förvarstagande av barn.

Fru talman! Ingvar Carlsson har frågat mig om jag är beredd att initiera politiska åtgärder för att förhindra att arbetslösheten stiger till de nivåer som AMS angett i sin senaste prognos. Svaret på den frågan är självfallet ett entydigt ja. I själva verket handlar hela regeringens ekonomiska politik om att återvinna styrkan i svensk ekonomi. Vi måste helt enkelt få tillbaka den tillväxt, de investeringar och de möjligheter till framtidsjobb som vi förlorat genom de senaste årens utveckling. Ingenting är för regeringen viktigare än detta. Sedan hösten 1990 har läget på arbetsmarknaden successivt försämrats. Försämringen fick en oroväckande kraft under 1991, och i dag tyder alla prognoser på att det kommer att ta sin tid att bryta denna utveckling. Det finns inga snabba klipp som i ett slag kan radera ut konsekvenserna av flera års misslyckanden. Regeringens politik har två perspektiv. Det avgörande är att återställa förtroendet för Sverige som ett land för företagande, investeringar och tillväxt för att få fram de nya jobb som varaktigt kan ersätta dem som nu försvinner. Men därutöver måste vi också föra en aktiv arbetsmarknadspolitik, inte minst för att förhindra att många låses in i en förödande långtidsarbetslöshet och för att ge unga människor ett alternativ till att enbart vara arbetslösa. I det arbetet borde vi i långa stycken kunna förenas. Det är därför jag beklagar att LO och Socialdemokraterna vill stoppa det förslag till ungdomspraktik som regeringen lagt fram. Om förslaget inte går igenom innebär detta i realiteten att tiotusentals ungdomar i stället hänvisas till öppen arbetslöshet. Jag hoppas dock att det skall vara möjligt att få en bred uppslutning bakom detta förslag. LO:s ordförande Stig Malm och jag har kommit överens om att träffas för överläggningar i bl.a. denna fråga på Haga onsdagen den 8 april. På samma sätt som det är min förhoppning att regeringens ekonomiska politik för att ge Sverige en ny start skall få ett brett stöd, är det min förhoppning att regeringens förslag till bl.a. ungdomspraktik skall få ett så brett stöd att det verksamt kan bidra till att bekämpa det gissel som arbetslöshet, inte minst för unga människor, alltid är.

Fru talman! Jag försäkrar Ingvar Carlsson att regeringen är beredd att pröva alla de åtgärder som kan få ett verkligt resultat. Problemet med den socialdemokratiska åtgärden är att vi kan vara övertygade om -- så övertygad man nu kan vara -- att den praktiskt taget inte ger några jobb alls. I ett läge då företag, kommuner och landsting inte har några pengar och t.o.m. tvingas att permittera -- tragiskt som detta är --, begär Socialdemokraterna att de skall klara av detta också. Jag tror inte att det går. Jag skulle önska att det ginge och jag hoppas att vi snart återvänder till den dag då det går. Med förslaget om ungdomspraktik vet vi emellertid att ungdomarna kan få praktik. Tre av fem företag säger att de är beredda att ställa upp på de här villkoren. Varför säger då Socialdemokraterna och LO nej? Jag beklagar detta. Finns det, i det som Ingvar Carlsson säger, en öppning för en konstruktiv dialog som kan låsa upp detta, skall vi självfallet utnyttja denna möjlighet. Låt mig sedan säga att den sysselsättningskris som vi nu har, djup som den är i början på 1990-talet, ju är en konsekvens av att Sverige löpande under 1980-talet förlorade tillväxt, marknadsandelar och konkurrenskraft. Det var Kjell-Olof Feldt som började tala om hur detta skulle leda Sverige in i, vad han kallade, arbetslöshetens stålbad. Effekterna av många års misslyckad ekonomisk politik reparerar man dess värre inte i en handvändning. Det kräver uthållig fasthet och stramhet under flera år i den ekonomiska politiken. Ingvar Carlsson säger att han inte tror att sänkta skatter ger nya jobb. Nej denna Ingvar Carlssons uppfattning är väl bekant, men höjda skatter ger rimligtvis inte nya jobb. Socialdemokraterna föreslår en skattechock med 9 miljarder kronor, som drabbar framför allt de små och medelstora företagen. Jag kan garantera Ingvar Carlsson att det skulle göra att arbetslösheten skulle bli ännu mycket högre än vad den redan är.
Fru talman! Om nu Carl Bildt inte litar på sin egen biträdande statsminister när det gäller den ekonomiska politiken, kan han fråga människorna i Huddinge, fråga människorna i Uppsala om inte en gemensam sektor har betydelse för sysselsättningen, förutom att den har betydelse för rättvisa och jämlikhet. Jag beklagar att Carl Bildt har låst sig fast vid det han kallar den enda vägen. Det är faktiskt så, att vårt förslag, som jag förstår att Carl Bildt inte har tagit del av, kommer att ge reella jobb. Det kommer inte, såsom regeringens förslag, att slå sönder ungdomarnas ordinarie arbetsmarknad, och det kommer inte att kosta arbetsgivarna mer än 2 000 kr. per anställd. Dessutom hamnar man inte i komplikationer med arbetsrätten, något som regeringen faktiskt bör ta med ett visst allvar. Jag hälsar med tillfredsställelse att Carl Bildt och regeringen som omväxling inte bara lyssnar på Svenska Arbetsgivareföreningen utan nu tydligen också lyssnar på företrädare för fackföreningsrörelsen. Det behövs.
Fru talman! Vi lyssnar på alla som har någonting att säga, därför att vi är övertygade om att alla har sitt ansvar för att föra landet ur den här kritiska situationen. Om jag skulle åberopa någon, skulle jag åberopa generaldirektören för arbetsmarknadsstyrelsen, som har varit med och utformat det här förslaget och som säger att det här förslaget är bra och nödvändigt. Visst kan det finnas en eller annan principiell invändning och ett eller annat praktiskt problem, men det handlar om att ge unga killar och tjejer jobb. Varför förneka dem den praktik som de vill ha, som är nyttig för dem, och som gagnar företagen och som skulle kunna bidra till att reducera arbetslöshetsköerna? Till slut! Visst behövs den offentliga sektorn. Ibland behöver den också omstruktureras. Vi tvingas t.ex. till friställningar inom försvaret, vilka är plågsamma, men av andra skäl dess värre nödvändiga. Den avgörande krisen, som Sociademokratin aldrig begrep i regeringsställning och som den fortfarande inte verkar begripa, är industrikrisen. Det är Sverige som industrination som förlorar konkurrenskraft, marknadsandelar och investeringar. Vi måste få tillbaka styrkan i Industrisverige, därför att det är den utslagningen som ger bredden på arbetslösheten i Sverige.
Fru talman! Jag har ytterligare styrkts i min uppfattning att Carl Bildt inte riktigt har satt sig in i det här, eftersom han säger att regeringens förslag ger jobb. Det är precis det som det inte gör. Förslaget ger i bästa fall praktik. Men vårt förslag ger jobb. Än en gång Carl Bildt, studera vårt förslag så kanske vi kan nå enighet om detta i utskottet. Ert förslag kostar dessutom 150 milj.kr bara i ytterligare anställda tjänstemän på AMS. Vi tycker att dessa pengar bör satsas direkt på ungdomarna i stället. Till slut! Vilka är det som har varit framgångsrika när det gäller att bekämpa arbetslöshet? Under 80 talet, som Carl BildT nämnde, gick vi mot strömmen. När andra länder hade 8--12 % arbetslöshet höll vi den kring 2 %. Under årtionden har vi i regeringsställning klarat sysselsättningen. Efter ett halvår i regeringsställning tvingas ni revidera prognos efter prognos, vilket visar att vi med den borgerliga uppläggningen får högre och högre arbetslöshet. Jag hoppas att ni är beredda att anta åtminstone en del av våra förslag. Då kommer kurvan att kunna vändas nedåt.

Fru talman! Carl Bildt är inte särskilt varsam med orden. Han talar om att Socialdemokratin klarade sysselsättningen temporärt. Vi har styrt Sverige i 53 av de senaste 60 åren och klarat sysselsättningen under den perioden. Det är verkligen inte någon temporär period. Ett halvår däremot är en temporär period, och det beklagliga är att ni under den perioden inte har klarat sysselsättningen. Sedan har vi har ett bättre förslag, Carl Bildt. Det är därför som vi säger att ert förslag inte bör antas av riksdagen. För ordningens skull vill jag emellertid påpeka att ni har borgerlig majoritet i riksdagen. Socialdemokratin kan inte förhindra er att genomföra ert förslag, om ni tror på det. Men vi vädjar till er -- inte för vår skull utan för de arbetslösa ungdomarnas skull -- att gå igenom vårt förslag. Studera även våra andra förslag som gäller hela det ekonomiska området. Det är först då som ni kommer att kunna göra någonting åt arbetslösheten och sysselsättningen totalt. Ni har hängt upp er på en enda punkt, och även på den punkten har ni fel. Men det handlar om en mycket större fråga: Sänkta skatter kommer aldrig att lösa det här problemet!
Fru talman! Nej, det är många åtgärder som skall lösa problemet. Konkurrenskraftiga företag, tilltro till Sverige som investeringsland, fasthet i Europapolitiken -- allt detta betyder mycket för att få tillbaka jobben. Men man måste vara beredd att ta till de åtgärder som går att ta till. Jag tror inte att Ingvar Carlsson kan hitta någon enda som säger att förslaget om ungdomspraktikplatser inte skulle ge sysselsättning åt ungdomar just nu. Ingvar Carlsson och Socialdemokratin må ha sina principiella invändningar mot delar av detta, men jag skulle vilja vädja till er: Lägg det åt sidan just nu. Ert förslag innebär så pass dryga kostnader för företag, kommuner och landsting, att man med säkerhet kan säga att det inte alls ger det resultat som förslaget om ungdomspraktikplatser ger. Därför denna vädjan om öppenhet. Ni har inte förmåga att stoppa förslaget -- det är sant. Men ni har i alla fall det fulla ansvaret för den politik som är er. Det var ju i mycket era misslyckanden som ledde oss in i dessa problem, men jag hoppas att vi trots detta skall få möjligheter att gemensamt söka lösningar för att ta oss ur dem.

Fru talman! Viola Furubjelke har frågat mig vad jag gjort eller avser göra för att förhindra fortsatt förtryck och dödande av civila kurder i Turkiet. Berith Eriksson har frågat mig om Sverige eller något annat land tog upp konfliktupptrappningen i Turkiet vid ESK:s möte. Ingela Mårtensson har frågat mig på vilket sätt regeringen kommer att reagera mot Turkiets brott mot kurdernas mänskliga rättigheter. Ingbritt Irhammar har frågat statsrådet Svensson hur Sverige agerar för att få Turkiet att respektera de konventioner om mänskliga fri och rättigheter som landet undertecknat. Frågan har överlämnats till mig för besvarande i samband med de övriga frågorna. Jag avser besvara dem i ett sammanhang. Den stora kurdiska befolkningsgruppen i Turkiet utgörs av 8--10 miljoner människor. Av dessa torde något mindre än hälften bo i den sydöstra delen av landet. Kurderna har alltsedan den turkiska republikens uppkomst utsatts för en hårdhänt assimilationspolitik. Under denna förbjöds praktiskt taget alla yttringar av en kurdisk identitet. Det turkiska språket och samhällsstrukturen påtvingades en stor del av kurderna, framför allt dem som försökte få en utbildning och förbättra sin situation. Kurderna har en legitim rätt att hävda sin egen identitet. Det är denna rätt som nu också börjar erkännas i Turkiet. I april 1991 upphävdes språkförbudet som var en av de mest repressiva lagarna. Inom de partier som representerar 80 % av väljarkåren finns en klar vilja att ta itu med frågan om kurdernas rättigheter. Partiet HEP, som är invalt på regeringspartiet socialdemokraternas listor, har en direkt kurdisk profil och stöds huvudsakligen av kurder. Förståelsen för att man kan vara både kurd och turk börjar sakta få fotfäste. Särskilt bland kurderna i sydöstra Turkiet har de turkiska assimilationssträvandena aldrig varit framgångsrika. Det faktum att den kurdiska befolkningsgruppen länge förvägrades egna företrädare i parlamentet och andra demokratiska fora gynnade uppkomsten av underjordiska rörelser och terrororganisationer av PKK:s typ. PKK har sedan 1984 fört en våldskampanj i den sydöstra regionen, som riktats både mot företrädare för statsmakten och mot kurder som opponerat sig mot organisationen. PKK har också utmärkts för brutala utrensningar av intern opposition. De senaste dagarnas händelser har sitt ursprung i händelser under våren. PKK-ledaren Öcalan kallade till en folkresning i samband med Newroz, det kurdiska nyåret. Den turkiska krigsmakten förstärkte kraftigt styrkorna i sydöst. Spänningen steg i det område längs syriska gränsen som är PKK:s kärnland. PKK spred flygblad som hotade befolkningen i området med digra konsekvenser om man inte gick man ur huse. När väl Newroz inföll visade det sig att bara 4 000 av Cizres 60 000 invånare deltog, detta i den stad som sägs vara PKK:s starkaste fäste. Trots att det stod klart att PKK misslyckats slog militären ner upploppen här och på andra mindre platser med brutalitet. Mellan 60 och 90 dödsoffer krävdes, och många blev skadade. De efterföljande husrannsakningarna skedde med omfattande skadegörelse på kurdisk egendom. För detta bär Turkiets regering det yttersta ansvaret. De akuta oroligheterna var inte föremål för behandling vid ESK:s utrikesministermöte i Helsingfors. Däremot utgör den förstärkta ESK processen ett allmänt stöd för de mänskliga rättigheterna och kommer därför också att verka för kurdernas sak, speciellt som den nya turkiska regeringen i sin regeringsdeklaration markerade sitt åtagande enligt ESK-processen. Det finns alltså utrymme för att aktualisera frågan om kurdernas rättigheter inom ESK:s ram. Turkiets nya regering uttryckte vid tillträdet också en beredskap att på allvar tillgodose kurdernas krav. En MR-minister utsågs, och genomgripande reformer av polisväsendet utlovades. Denna lovande process har utsatts för ett bakslag genom vad som skett. Det är viktigt att alla krafter, både inom och utom Turkiet, samverkar för att föra den vidare. Den viktigaste slutsatsen av de senaste dagarnas händelser är, att den måste även Turkiets regering dra, att det åter bekräftats att våld aldrig kan föra kurdernas problem närmare en lösning. Som jag sade i mitt uttalande i fredags måste denna bygga på dialog och ömsesidig respekt för grundläggande mänskliga rättigheter. Kurderna har än en gång visat att de inte önskar gå den våldsväg som PKK anvisar. Nu måste den turkiska regeringen genom att tillgodose kurdernas legitima krav ge dem ett svar värdigt de risker de tagit. Detta är det budskap jag vill ge den turkiska regeringen.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka utrikesministern för svaret. Utan tvivel är den kurdiska frågan en av världspolitikens största frågor just nu, och den kräver en snar lösning. Så länge man undviker att tala om kurdernas rätt till självbestämmande tror jag inte att man får vare sig fred eller demokrati i detta område. Kurdernas histora, om vi nu håller oss till Turkiet, är ju kantad av kränkningar av mänskliga rättigheter, förtryck, tvångsförflyttningar och inte minst förnekanden. Just i Turkiet är förnekandet någonting typiskt. Man har förbjudit kurder att tala, skriva, sjunga och utbilda sig på sitt språk. Utrikesministern skriver också om detta i sitt svar. Det hela härstammar från 1926 års turkiska strafflag. Som utrikesministern skriver i svaret upphävdes en del av paragraferna den 12 april 1991. Men paragraferna ersattes omedelbart med en terroristlag, där precis samma frågor tas upp. Enligt denna lag är det fortfarande förbjudet att offentligt tala kurdiska. Det är också förbjudet att på något sätt ha en politisk verksamhet som tar sikte på kurdernas rättigheter. Trots alla grymheter som kurderna har varit utsatta för blev 1991 ändå det år då den kurdiska frågan blev allmänt uppmärksammad och när människor i västvärlden kom underfund med hur kurderna behandlas både i Irak och i Turkiet och på andra håll. Det här har gett kurderna hopp, men den turkiska regeringen har kanske fått frossa. I stället för samtal vid förhandlingsbordet försöker man nu gå till offensiv. Två tredjedelar av armén har dragits samman i sydöstra Turkiet. Sedan den 7 januari bombar man kurdiska byar, alltså långt innan det kurdiska nyårsfirandet började. Från geofysikingenjörers håll säger man att detta var orsaken till lavinolyckan. Vidare har man under nyårshelgen följt upp det hela med beskjutning av civila. Man räknar med att 170 människor har dödats.

Fru talman! Först vill även jag tacka för svaret. På vilket sätt agerar den svenska regeringen för att få Turkiet att respektera de konventioner om mänskliga fri och rättigheter som landet undertecknat? Detta var den fråga som jag ställde, men jag tycker att svaret är rätt tunt. De akuta oroligheterna var inte föremål för behandling vid ESK:s utrikesministermöte i Helsingfors, informerar utrikesministern. Hon förklarar vidare att det finns utrymme för att auktualisera frågan om kurdernas rättigheter inom ESK:s ram. Min följdfråga blir: Ämnar regeringen ta chansen att utnyttja möjligheterna att aktualisera frågan i ESK? Jag anser att man bör göra det. Allvarliga övergrepp mot kurder som försvinnande, förföljelse, tortyr, våldtäkt och mord sker på flera håll i världen. Det är kanske inte allra värst i Turkiet. När jag säger detta tänker jag på de hemskheter i än större skala vilka kurder utsätts för både i Iran och i Irak. Det som skiljer Turkiet från just Irak och Iran är att Turkiet har undertecknat internationella konventioner om skydd för mänskliga fri och rättigheter. Därmed anser sig Turkiet vara en demokratisk stat med önskan om att komma med i ett europeiskt samarbete och i EG. Därför måste vi kräva att Turkiet uppträder som en demokratisk stat. Det är inte fallet då man tillgriper kallblodigt våld och skjuter ihjäl demonstrerande kurder. Jag hyser således större hopp om att vi skall kunna påverka turkiska myndigheter än iranska och irakiska. Häromdagen hänvisade jag till ett tal av Martin Luther King. Jag sade att det inte är de onda människornas handlingar som skrämmer mest utan de goda människornas tystnad. Låt oss inte bli de där tysta människorna utan låt oss kritisera. Ett annat sätt att bättre sätta sig in i problemen är kanske att sända en svensk parlamentarisk delegation till östra Turkiet i syfte att få bättre inblick. Vad anser utrikesministern om det förslaget?

Fru talman! Det finns all anledning att kräva att Turkiet uppfyller sina förpliktelser. Det finns all anledning att vi framför det kravet bilateralt och inom ESK. Jag tycker inte att utrikesministern riktigt tydligt talar om hur detta skall ske. Jag vill upprepa min fråga om hur utrikesministern ser på tanken att skicka en parlamentarikerdelegation till sydöstra Turkiet för att få en bättre inblick i situationen där. Jag vill också ta upp de protester som har förekommit mot hur de personer, även svenska kurder, behandlas som försöker ta sig över gränsen mellan Turkiet och Irak. Denna övergång har försvårats från Turkiets sida. Men det är viktigt att detta kan fungera just inför det val i norra Irak som togs upp i den förra frågedebatten.
Fru talman! I går nåddes även jag av meddelandet om att tyskarna i Helsingfors kommer att ta upp hur Turkiet har agerat gentemot kurderna. Är Sverige berett att stödja deras framlagda krav? Förra onsdagen träffade jag företrädare för mänskliga rättigheter från Ankara och Diyarbakir i samband med att man försöker bygga upp ett centrum för tortyrskadade i Ankara och att vi eventuellt skall undersöka möjligheten att bygga upp ett centrum också i Diyarbakir. Gentemot alla dessa människor känner jag att det är i det närmaste oförskämt att uttrycka sig på detta sätt, eftersom de förbättringar som man har deklarerat muntligt på intet sätt har blivit verklighet för kurderna.
Fru talman! Jag skulle också vilja nämna den tortyr som pågår i Turkiet. Man får ständigt rapporter från Amnesty om detta. Senast den 13 mars fick jag ett meddelande om att en mängd kurder har tillfångatagits, varav en 18-årig pojke, vars döda kropp senare överlämnades till pojkens familj. Och man misstänker att pojken hade torterats till döds. Detta är bara ett fall av väldigt många. Därför är det mycket angeläget med det centrum för tortyrskadade som Berith Eriksson tog upp. Sverige kan vara med och stödja detta. Jag tycker inte att det hör hemma i en demokrati att man torterar fångar till döds, och inte heller den rättsosäkerhet som över huvd taget råder i Turkiet. Men det har inte skett några förändringar till det bättre på detta område. I går talade jag med sekreteraren i kommittén för kurdernas mänskliga rättigheter, vilken Berith Eriksson, Ingbritt Irhammar, Viola Furubjelke och jag tillhör. Sekretaren har nyligen varit i Irak, och hon berättade skrämmande historier just från

Fru talman! Det som krävs i nuläget är att Europas länder kan se förbi den stora frågan, nämligen att USA behöver Turkiet som ett instrument och redskap för att komma i kontakt med de muslimska länderna och få inflytande i de muslimska länderna, på Balkan och i OSS. Och man förstår att USA är berett att än en gång offra kurderna. Därför är det så viktigt att tillräckligt många av de europeiska länderna vid årets ESK-möte i Helsingfors verkligen ser den kurdiska frågan som något som man måste ta itu med, så att man inte offrar kurderna igen.
Fru talman! Vi fick alltså svaret att frågan tas upp i ESK-processen, och det är positivt. Men det hade varit ännu trevligare om Sverige hade varit förslagsställare på detta område. Jag vill emellertid upprepa min fråga om utrikesministerns syn på förslaget att vi skall skicka en parlamentarisk delegation ned till sydöstra Turkiet. Jag undrar också om Sverige har protesterat och i så fall kommer att fortsätta med det. Jag vet att man från UD i Ankara har framfört en protest när det gäller svårigheten att ta sig över gränsen, men jag har inte hört om man har fått något svar på denna protest och om Sverige kommer att fortsätta på denna linje. Däremot har jag hört att man från Turkiets sida har sagt att man inte tänker bry sig om omvärldens reaktioner när det gäller de turkiska bombningarna i norra Irak. Man har sagt att man tänker fortsätta med detta tills man har slagit ut PKK.

Fru talman! I mitt förra inlägg hann jag inte berätta färdigt om den resa till Irak och Turkiet som sekreteraren i kommittén för kurdernas mänskliga rättigheter nyligen gjorde tillsammans med ytterligare en person från kommittén. De blev instängda på grund av oroligheterna. De skulle ha kommit hem i förra veckan, men de kom hem först i fredags. Sekreteraren berättade hur obehagligt det var innanför den turkiska gränsen med en mycket hård militär, och de upplevde ett hårt förtryck. De tyckte att det kändes bättre när de kom in på den irakiska sidan, vilket jag tycker säger en hel del med tanke på vad som försiggår inom Iraks gränser. Därför instämmer jag med övriga talare om att det är bra att vi har fått besked om att frågan om kurdernas mänskliga rättigheter tas upp i ESK. Jag hoppas också att Sverige gör en aktiv insats.

Fru talman! Margitta Edgren har frågat mig om jag kan tänka mig att medverka till en ändring av räddningstjänstlagen så att ett samarbete mellan Lunds kommun och räddningsskolan i Revinge kan genomföras. Enligt räddningstjänstlagen skall kommunerna och de statliga myndigheter som svarar för räddningstjänsten samarbeta med varandra och med andra som berörs av verksamheten. Även jag anser att lärare, elever och materiel som finns på räddningsskolorna skall användas vid större akuta räddningsinsatser om behov av det finns. Såvitt jag kan bedöma finns goda möjligheter till samarbete mellan räddningstjänsten i Lunds kommun och räddningsskolan i Revinge. Vid större olyckshändelser kan räddningsledaren använda sig av de resurser som vid tillfället är gripbara på skolan liksom av andra statliga resurser. För detta finns redan stöd i räddningstjänstlagen. Det finns också goda möjligheter till ett fortlöpande samarbete i fråga om t.ex. utbildning, övning och materielutnyttjande. Ett sådant samarbete har redan etablerats. Det ligger i båda parternas intresse att alla möjligheter till samarbete tas till vara. Jag tolkar emellertid Margitta Edgren så att hon skulle vilja att räddningsverket och kommunen hade ett avtal om att räddningsskolan i Revinge skulle hålla en beredskapsstyrka som skulle ingå i kommunens räddningskår. Ett samarbete i form av en beredskapsstyrka vid skolan är emellertid inte möjligt också av det skälet att resurserna inte är tillgängliga hela tiden. Under helger och delar av sommaren finns inte lärare och elever kvar på skolan. I detta fall hjälper det alltså inte med att ändra räddningstjänstlagen. Fru talman! När det gäller den mer principiella sidan av saken, dvs. frågan om en kommun skall kunna sluta avtal med utomstående om att upprätthålla beredskap för räddningstjänst, kan jag erinra om att konkurrenskommittén nyligen utrett hur ökad konkurrens skulle kunna införas inom den kommunala sektorn. Kommittén, som också tagit upp räddningstjänsten, har uppfattningen att genomförandet av en räddningsinsats bör kunna läggas ut på entreprenad. Kommitténs förslag bereds för närvarande inom regeringskansliet. Jag är därför inte beredd att ta ställning till denna fråga nu.
Fru talman! Jag vill först tacka för svaret och försöka förklara varför jag ställde min fråga. Det gäller en liten by, som tidigare har varit egen kommun men som nu ingår i Lunds kommun. I byn finns dels en utmärkt räddningsskola med 20 nya brandbilar och en ny brandstation. Det finns också en deltidsbrandkår för byns utkanter och det omgivande området. Man samarbetar redan när det gäller bilar och slangar. Sju av lärarna på skolan är redan deltidsbrandmän i den lilla byns deltidsbrandkår. Jag skulle nu vilja få ett förtydligande från Anders Björck: Betyder detta att de kan ingå i den räddningsstyrka som den lilla byn behöver, på samma sätt som t.ex. MoDo:s industribrandkår i Örnsköldsvik ingår i den kommunens brandkår? Kan jag tolka Anders Björcks svar så att Revinge och Lunds kommun har fel när de säger att en statlig räddningsskola och en kommunal deltidsbrandkår i dag inte kan samarbeta?
Fru talman! Det beror på vilket samarbete det gäller. Redan i dag förekommer ett samarbete om material. Det är alldeles självklart att det inte föreligger några hinder för att samarbeta eller sluta avtal i det avseendet. Problemet uppstår emellertid om räddningsskolor av olika slag skulle ingå i beredskapen. Skolor har till skillnad från räddningstjänsten i övrigt åtminstone i normala fall inte jour på samma sätt som den. Det pågår kanske inte kurser under sommaren, under helger osv. Då finns inte de som Margitta Edgren syftar på där. I så fall får man sluta avtal med de människorna, men det är något helt annat. Skulle man förändra hela detta system tycker jag att det är viktigt att ta ställning till konkurrenskommitténs betänkande. Det sker också sådana överväganden i Kanslihuset för närvarande.

Fru talman! Jag vill fråga Anders Björck om man i samband med att förslag för närvarande bereds inom regeringskansliet om att lägga ut räddningsinsatser på entreprenad också funderar på att öppna en möjlighet att låta räddningsskolan vara en aktör i ett sådant fall. Jag tror att detta är det enda ställe på de fyra orter där räddningsskolor finns som detta är aktuellt. Det gäller en liten by i utkanten av en större kommun.

Fru talman! Jag uttryckte mig kanske litet vagt. Menar Anders Björck att räddningstjänstlagen i dag ger utrymme för ett sådant samarbete, som baseras på frivillighet från räddningsskolans lärare?

Fru talman! Britt Bohlin har frågat på vilken grund jag har gjort min taktiska bedömning när det gäller Frågan om Bråvalla flygflottilj i Norrköping måste ses i ett vidare perspektiv än ett mycket kort refererande till en tidningsintervju, som dessutom på en rad punkter var direkt missvisande. Jag skall här i punktform peka på de viktigaste skälen till att regeringen anser att F 13 bör bibehållas tills vidare. Eftersom frågan om F 13 av många kopplats ihop med den om F 6 kommer jag också att peka på några förhållanden om F 6. 1. Krigsorganisationen skall styra grundorganisationen, inte tvärtom. 2. Det enda egentliga sättet att avveckla F 13 skulle vara det som överbefälhavaren föreslog i sitt kompletterande underlag i december 1991. En sådan avveckling skulle medföra negativa konsekvenser för verksamheten i fred, under kriser och i krig. Dessa konsekvenser vägs inte upp av den möjliga besparingen. 3. Bråvalla kan på grund av F 13:s JA 37-division inte avvecklas helt och omedelbart. systemet är grunden för att avveckla en attackflottilj. 5. Av attackflottiljerna är F 6 den minst olämpliga att avveckla. F 6 kan avvecklas helt och omedelbart. På det sättet åstadkoms en maximal besparing. 1997 en mindre besparing än vad en avveckling av 7. I avvaktan på den stora omstruktureringen inom flygvapnets grundorganisation efter år 1995 bör i övrigt inga förändringar eller låsningar till olika modeller göras nu. Fru talman!Avslutningsvis kan jag konstatera att ingenting har inträffat som ger regeringen anledning att ändra sin uppfattning i frågan.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag hade nog hoppats att försvarsministern på ett kraftfullare sätt skulle ha dementerat de tidningsuppgifter som jag har hänvisat till. Jag skall be att få citera det som jag har läst: ''Att lägga ner F13 i Norrköping för att rädda F6 i Karlsborg är taktiskt fel - -. Norrköping ligger vid Östersjön och i den hotbild som finns måste vi räkna med incidenter därifrån. Som kränkningar av vårt luftrum. --Sedan har vi det här med terrorism. Vi kan inte utesluta att terrorgrupper försöker flyga in den vägen. De kan till och med ha en atombomb med sig.'' Om försvarsministern framhärdar i dessa felaktiga och, skulle jag vilja påstå, fullständigt osakliga påståenden angående vår incidentberedskap, tycker jag att det är djupt olyckligt. Jag tycker att det i så fall finns många goda skäl att plädera för F 13. De är i många stycken både goda och sakliga, och man borde använda sig av dem. Jag skulle under sådana förhållanden vilja rekommendera försvarsministern att ordna med att från ÖB, flygvapenchefen eller någon annan person som är väl insatt i detta få en föredragning om hur incidentberedskapen är organiserad och uppbyggd. Jag vill också citera vad ÖB nyss har uttalat om vår incidentberedskap: ''Överbefälhavaren bedömer att uppföljningen och hävdande av luftrummet och havsområdet Östersjön inte påverkas av var flygdivisionerna är fredsbaserade. Insatser kan fortfarande göras från andra flottiljer och Visby kan på samma sätt som idag användas som bas.'' Tar försvarsministern avstånd från det uttalandet eller inte?
Fru talman! Jag vill först säga att jag åtminstona i en sådan här situation skulle vara utomordentligt försiktig med att grunda frågor på tidningscitat. Det här är dessutom bara en liten del av vad jag har sagt i sammanhanget. Jag har stor respekt för dem som slåss för sitt fredsförband. Jag hade haft något större respekt om man också hade varit beredd att öka försvarsanslagen. Det finns ju här ledamöter som tillhör partier som vill minska dem med inte mindre än 4 1/2 miljard. Jag tycker att det skorrar litet falskt när man går ut så hårt som en del gör för att slå vakt om vissa förband. Det är bara att konstatera att Bråvallas geografiska belägenhet gör flottiljen lämplig som utgångspunkt för dels flygspaning under incidentberedskap, dels jaktincidentberedskap. En detalj, men inte en oviktig detalj, om vi skall diskutera detta är att F 13 har sina flygövningsområden ut över Östersjön. Det innebär en mer eller mindre kontinuerlig närvaro av svenska stridsflygplan i detta område. Jag kan naturligtvis här inte gå in på alla taktiska, operativa och andra grunder, för då kommer man in på hemliga uppgifter, och sådana skall naturligtvis inte diskuteras i det här sammanhanget. Regeringen har lagt fram en lång rad förslag om och skäl för att man skall avveckla F 6 och inte F 13. Jag hänvisar till dem och till mitt svar.
Fru talman! Jag vill instämma med försvarsministern i att det är rimligt att vara mycket försiktig med tidningscitat. Det är också rimligt att vara mycket försiktig när man uttalar sig för journalister, eftersom det sagda kan bli nog så förvanskat. Av försvarsmininsterns svar här i dag har jag inte kunnat göra den tolkningen att försvarsministern tar avstånd från de citat som jag nu läst upp. Försvarsministern tar upp olika sakfrågor med anledning av försvarsbeslutet. Jag tänker inte gå in på hela den problematiken, men det finns kanske på en punkt anledning att gå in på den. Försvarsministern säger nu att det inte finns någon anledning att göra någon förändring i grundorganisationen före 1995. Jag håller i viss mån med om det. Det vore kanske oförsiktigt av flygvapnet att göra sig av med en av de flygflottiljer som har de bästa möjligheterna att få koncessionstillstånd att i framtiden flyga med tre divisioner.

Fru talman! Jag fick besked i går att Bengt Wersterberg ansåg sig missuppfattad på den punkten. Han hade gått ut i lokala media med en tillrättaläggelse. Britt Bohlin! Man skall vara försiktig med att tro på tidningsuppgifter. Det är ett obestridligt faktum att Bråvalla flygflottilj ligger närmare Östersjön än

Fru talman! Jag tackar Britt Bohlin för hennes pekpinnar åt mig. Jag känner mig djupt träffad av hennes gedigna sakkunskap. Jag känner mig glad över hennes kraftiga försvarsvilja, som jag vet har brunnit sedan decennier och inte alls beror på att F 6 i Karlsborg skulle vara hotad just nu. Jag vet att det i hennes bröst klappar ett varmt hjärta för försvaret och att hon kommer att fortsätta att se till att försvarsanslagen räknas upp så att vi kan behålla ett bra svenskt försvar. Jag vill avslutningsvis upplysa Britt Bohlin om att kriget kan komma även efter kl. 16.00. Då ligger faktiskt Norrköping närmare Östersjön än

Fru talman! Som jag redan har påpekat ankommer det på kustbevakningen att besluta om utformningen av den lokala organisationen. Regeringen kopplas in endast om ett beslut överklagas. Jag utgår från att kustbevakningen väljer den från verksamhetssynpunkt lämpligaste utgångsbaseringen. Det finns därför ingen anledning för regeringen att ta ställning till den saken nu. Det ankommer på kustbevakningen att fatta ett beslut i ärendet. Sedan får vi se om det överklagas. Det skulle vara fel av mig att föregripa ett beslut från kustbevakningen på den punkten.

Fru talman! Jag tackar för svaret. I den förändrade struktur som det svenska försvaret genomgår under några år framöver är det naturligt att där kommer att bli materiel över. Som statsrådet säger menar jag naturligtvis inte vapen och ammunition. Särskilt inom armén, där de största förändringarna sker, kommer det att finnas materiel som inte längre behövs. Diskussionen har då gällt möjligheten att sälja ut överbliven materiel. I Baltikum vet vi att det råder brist på cyklar. Jag tror att cyklar hör till det som skall utrangeras. I Baltikum är det ont om drivmedel. Kollektivtrafiken fungerar inte. Att ta sig fram på cykel skulle vara en lycka för många. En eventuell intäkt av försäljningen av t.ex. cyklar i Sverige måste röra sig om marginella tal. Bortfallet måste ses som en försumbar post i det här sammanhanget. Jag vill påpeka att det jag tar upp inte är fråga om utrangerat materiel som betraktas som uttjänt. Det är fråga om sådant som i dagens minskade värnpliktsnumerär inte behövs inom armén men som kan komma till nytta och glädje för våra systrar och bröder i vårt östra grannland. Jag hoppas verkligen att det kan bli verklighet att med biståndsmedel eller på annat sätt skicka över sådant som kan vara användbart där. Jag förstår försvarsministerns svar så att han är beredd att medverka till detta.

Fru talman! Jag hoppas också att det skall gå bra, som det har gjort hittills. Allt behöver dessutom inte fraktas med flyg, utan det finns andra möjligheter. Huvudsaken är att materielen kommer över snabbt, nu när hjälp behövs. Jag känner mig personligen starkt engagerad i detta, och jag vet att jag inte är ensam om det i regeringskretsen -- där finns en stark vilja att göra en insats så fort som möjligt.

Fru talman! Bengt Harding Olson har frågat mig om regeringen är beredd att vidtaga åtgärder för att stoppa ett parlamentariskt sabotage mot riksdagens försvarsbeslut. Regeringen har till riksdagen lämnat sitt förslag till hur försvaret bör utformas i framtiden i prop. 1991/92:102. Det är viktigt att bl.a. de åtgärder som berör grundorganisationen kan genomföras snabbt och effektivt för att eftersträvad kvalitetshöjning inom krigsorganisationen skall bli möjlig. Inom försvarsmakten pågår därför ett intensivt planeringsarbete för att, så snart riksdagens beslut föreligger, kunna starta omstruktureringen. Självfallet får verkställighetsåtgärder inte vidtas som föregriper riksdagens beslut i frågan.

Fru talman! Det måhända är så en klurig åklagare försöker driva sina processer. Jag tänker inte ge mig in på den typen av förenklad argumentation. Jag är mycket förvånad över att i dag i tidningen av en åklagare, som man ändå kan vänta sig en del av när det gäller att ha fakta innan han sätter i gång någonting, höra att ''Björck kör över riksdagen''. Detta skall komma från en åklagare! Jag har icke tagit något beslut. Jag har icke givit några direktiv. Jag har över huvud taget icke diskuterat den här frågan med någon militär myndighet. Jag anser självfallet att vi skall vänta på ett riksdagsbeslut. Lika självklart är det naturligtvis, när en proposition är lagd, att man inom armén börjar fundera över, just för att spara pengar, hur man skall kunna genomföra de olika beslut som kan bli aktuella, under förutsättning av riksdagens godkännande. Det är rimligt. Inga som helst verkställighetsbeslut har genomförts, vare sig på byggsidan -- självfallet har man byggplaneringsmöten, vilket är naturligt -- eller inom P 6:s krigsorganisation. Det sker en kontinuerlig låneverksamhet vad gäller stridsfordon även från dess krigsförband. Som exempel kan nämnas att stridsvagnar kontinuerligt utlånas till pansarstridsskolan i Skövde. Det förekommer således även under innevarande verksamhetsår, och det har inte skett något ingrepp i P 6:s krigsorganisation. Tidigast efter budgetårsskiftet, dvs. efter beslut i riksdagen om nedläggning av PB 26 -- om ett sådant beslut fattas --, avses vissa ingrepp i krigsorganisationen genomföras. Min uppfattning -- och jag har suttit ett antal år i riksdagen, Bengt Harding Olson -- är att man skall avvakta riksdagsbeslut.

Fru talman! Jag är mycket bestämd: självfallet skall ett riksdagsbeslut inte föregripas. Helt naturligt ankommer det på myndigheter att fundera på vilka konsekvenser en proposition som är lagd kan få i olika avseenden. Det sker ingalunda bara på försvarets område. Jag tror att Bengt Harding Olson ibland har sett uttrycket ''under förutsättning av riksdagens godkännande''. Det uttrycket brukar t.o.m. förekomma i platsannonser. Jag anser att det vore djupt olyckligt om man inte nu försökte ta reda på hur man snabbt kan effektuera olika former av riksdagsbeslut. Låt mig slutligen konstatera att rubriken ''Björck kör över riksdagen'' är försedd med citattecken. Vi kan alltså vara överens om att detta icke är ett korrekt citat av Bengt Harding Olson.

Fru talman! Jag har ännu inte fått svar på frågan om Bengt Harding Olson är korrekt citerad eller inte i Som svar på hans fråga vill jag säga att det är rimligt att man funderar på framtiden. Jag är lika bestämd över att några verkställighetsbeslut inte får fattas förrän ett riksdagsbeslut är fattat och expedierat. Jag måste också konstatera att vår käre åklagare här vill tubba mig till brott. Han om någon borde veta att jag gör mig skyldig till ministerstyre om jag griper in i beslut som fattas av underlydande myndigheter. Jag trodde nog att Bengt Harding Olsons laglydnad ändå var litet större än hans glödande lokalpatriotism.
Fru talman! Låt mig då ta upp frågan om lagen och om vi kan ta upp det i konstitutionen. Jag känner inte riktigt i försvarsminister Anders Björck igen den aktive debattören i konstitutionsutskottet. Om vi hade haft andra roller, om Anders Björck just nu hade suttit i konstitutionsutskottet och Roine Carlsson hade varit försvarsminister och gjort precis likadant som Anders Björck nu gör, är jag fullständigt övertygad om att Anders Björck hade vänt upp himmel och jord kring den här frågan. Då hade det inte varit nådigt att vara försvarsminister. Strider inte de föregripande åtgärder som armén håller på med ändå mot vår konstitution? Anders Björck är ju specialist på frågor som har med konstitutionen att göra, så han borde kunna ge ett svar.

Fru talman! Det var en bra uppmaning, och jag medverkar gärna till detta. Låt mig avslutningsvis, litet grand i linje med vad försvarsministern själv sade, säga följande. Det är faktiskt svårt att föra en försvarsdebatt med en tigande försvarsminister. Det är bättre att debattera med en talande försvarsminister. Jag hoppas att Anders Björck också är en demokratisk försvarsminister, som, om möjligt med min hjälp, stoppar de pågående parlamentariska sabotage som enligt min uppfattning ändå riktas mot det riksdagsbeslut som faktiskt ännu inte är fattat.
Fru talman! Jag kan försäkra om att jag har en demokratisk inställning i de här frågorna, och jag hoppas att vi gemensamt skall kunna se till att det blir ett vettigt och bra försvarsbeslut. Jag har självfallet stor respekt för Bengt Harding Olsons engagemang, men sedan får vi nog ändå acceptera att vi kan ha litet olika uppfattningar när det gäller situationen i Skåne.

Fru talman! Då måste jag förmodligen göra Bo Lundgren litet besviken. Jag förstod faktiskt inte vad han menade när det gäller fastighetsskatten, eller jag förstår rättare sagt inte vad regeringen menar med fastighetsskatten och vad den har för avsikter när det gäller fastighetsskatten. En regeringsmedlem, som dessutom är vice statsminister, säger att fastighetsskatten kan höjas och skall höjas. Bo Lundgren säger nej. Anne Wibble säger något annat. Det finns alltså ett otal uppfattningar om hur skattepolitiken skall utformas. Vi kan inte få några besked om hur den skall se ut.

Fru talman! Det kommer många dubbla budskap från regeringen när det gäller fastighetsskatten, momsen och den allmäna skattenivån. Låt mig ta upp en annan skattefråga där man har givit dubbla budskap. Det gäller energibeskattningen. Där har vi ett förslag om att den skall minskas med 4 miljarder kronor. Jag vet att Bo Lundgren och Carl Bildt har uttryckt stor sympati för detta, medan å andra sidan landets miljöminister går ut och säger att han tänker avgå från regeringen om detta förslag blir verklighet. Det är återigen dubbla budskap från regeringen. Det visar att det inte finns någon enhetlig skattepolitik från regeringens sida. Svenska folket vet i dag inte vad de skall tro. Det är på tiden att vi får ett besked på den här punkten.

Fru talman! Jag måste upprepa att jag naturligtvis har läst regeringsförklaringen, men icke desto mindre vet jag också att det finns andra budskap som har gått ut samtidigt. Det gör att regeringsförklaringen mer eller mindre har satts ur spel. Den gäller alltså inte längre på skattepolitikens område. Det värsta är att det inte finns någon som vet vad som gäller. Det borde bekymra Bo Lundgren eftersom det skadar företagare och enskilda som vill ha litet framförhållning och veta hur de skall handla. Bo Lundgren säger att jag har politiska syften. Jag är ute efter att få ett besked och ett klarläggande, precis som ett antal andra svenska medborgare är angelägna att få ett sådant besked.

Fru talman! Bo Lundgren säger att man har följt regeringsförklaringen. Betyder det i klartext att det under mandatperioden kommer att ske en betydande sänkning av momsen? Betyder det, om ni tänker följa finansplanen, att ni kommer att sänka skatterna med 10 miljarder kronor per år?

Fru talman! Jag skymtar en mycket god och välvillig inställning från statsrådet. Det är möjligt att vi överdriver farhågorna. Erfarenheterna hittills har ju visat att man har haft en mycket restriktiv hållning. Med en annan form av byggnation där man möjliggör en bättre avgränsning minskar kanske problemen. Vi får se. Jag kanske får återkomma. Tack för det här svaret så länge.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga. Svaret andas inte något nytt. Det är tyvärr negativt och förändrar inte vare sig dagens situation eller kommande sysselsättningsprognoser. Inför den ökade byggarbetslösheten, som nu tenderar att ligga mellan 20 och 30 % inom många regioner, är vi många som känner en stark oro och indignation över varför inget görs för öka antalet jobb. byggnadsarbetare arbetslösa. Prognoserna är oroande för hela landet. Det fanns 30 000 Norrbotten toppar ligan. Där befarar man att siffran skall bli ca 40 % kommande höst och vinter. Om inget under inträffar skulle den unika situationen uppstå att vi under sommarmånaderna har en högre byggarbetslöshet än under vinterhalvåret samma år. Fru talman! Med tanke på de siffror som här presenteras borde, tycker jag, statsrådet Lundgren, som inom regeringen är ansvarig för detta, tänka om. Borde man inte vara öppen för en dialog och en diskussion med oss från oppositionens sida? Vi har från socialdemokratiskt håll föreslagit en rad åtgärder. Vi föreslår ca 4 miljarder till konkreta åtgärder för jobb och utbildning. Ett konkret förslag är det jag här har framfört, nämligen att man ökar tilläggslånen för reparationer och ombyggnader inom byggsektorn med ca 250 miljoner för att minska den öppna arbetslösheten. Fru talman! I dessa tider avvecklar man -- tvärtemot alla goda råd -- i snabb takt tilläggslånen. I stället för att avveckla borde man utveckla. Ibland får jag en känsla av att regeringen har blandat ihop korten och att ''avveckling'' och ''utveckling'' givits fel innebörd i den av regeringen förda politiken. Kanske borde regeringen vid ett allmänt regeringssammanträde diskutera frågan -- det är ett råd som jag i all välmening vill ge skatteministern. Om missuppfattning föreligger kan vi i fortsättningen servera goda råd för att rädda jobben i framtiden.